Herr talman! har frågat mig vad jag grundar min uppfattning på när jag påstår att polisens upphandling av skyddsmasker avbröts för att den behövde revideras. Vidare har hon frågat mig om jag och regeringen anser att tillverkning av skyddsmasker i stället ska ske i egen regi, hur jag avser att säkerställa att processen inte drar ut på tiden och att vår beredskap på andningsmasker inte havererar samt om jag planerat någon form av beredskapsanskaffning av skyddsmasker inför kommande tioårsperiod. Regeringens historiska satsning på Polismyndigheten skapar bättre förutsättningar för anställda att utföra sitt arbete effektivt och med god arbetsmiljö. Myndigheten har i sin interna resursfördelning ansvar för att se till att tillhandahålla utrustning som uppfyller rådande krav på skydd. Inom EU finns regler som bland annat slår fast att skyddsprodukter ska vara CE-märkta. För att uppfylla kraven på CE-märkning och säkerställa att de anställdas skyddsutrustning utvecklas i enlighet med de senaste rönen inom materialutveckling initierade Polismyndigheten 2019 en upphandling för anskaffning av skyddsmasker. Det är Polismyndigheten själv som bäst kan bedöma behovet av och kvaliteten på den skyddsutrustning som ska användas inom myndigheten. Enligt Polismyndigheten krävdes en revidering av upphandlingen på grund av brister i den formella processen. Jag har försäkrat mig om att arbetet för anskaffning av skyddsmasker nu fortsätter och kommer givetvis att följa det arbetet. Huruvida tillverkning av skyddsmasker ska ske i egen regi är upp till myndigheterna att bedöma. Polismyndigheten har överlag en god förmåga och fungerande system för anskaffning av skyddsmateriel som uppfyller myndighetens behov. På motsvarande sätt kan andra myndigheter och aktörer genomföra upphandlingar av skyddsmateriel om de bedömer att det finns behov av sådan utrustning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lagerhåller filter till Skyddsmask 90 efter överenskommelse med Försvarets materielverk, FMV. Dessa nya filter kallas eftermarknadsfilter. De kan beställas mot ersättning av aktörer med samhällsviktig verksamhet som inte har möjlighet att beställa filter via egna avtal eller upphandlade leverantörer. Mot bakgrund av detta ser regeringen för närvarande inga behov av att ta initiativ vad gäller beredskapsanskaffning av skyddsmasker. Jag följer självfallet frågan.

Herr talman! Jag tackar herr ministern för svaret. Det var för ungefär ett år sedan som poliser, ambulanspersonal och räddningstjänster över hela landet skulle få 55 000 nya andningsmasker. Det var ett arbete som var påbörjat sedan tidigare. Ett företag fick den 15 januari 2020 ett tilldelningsbeslut; Polismyndigheten hade den dagen beslutat om att tilldela dem ett kontrakt för detta. Polisen hade tagit emot anbud från fyra anbudsgivare. En av dem föll bort för att den inte hade med några bilagor. Den andra föll bort för att den inte uppfyllde samtliga kvalificeringskrav. En tredje föll bort eftersom samtliga krav på produkten inte uppfylldes. Alltså fanns den fjärde kvar, som fick affären. Några veckor senare kom ett beslut om att hela upphandlingen skulle avbrytas. I det dokumentet hänvisades det till bristande konkurrens. Hela upphandlingen gick alltså i papperskorgen, och hela processen måste tas om från början. Det kanske var rätt - det vet jag inte. Jag vet dock att de här andningsmaskerna hade varit till ganska stor hjälp nu under den förskräckliga pandemin. Men även om Folkhälsomyndigheten i februari inte bedömde att risken för allmän smittspridning i Sverige var så stor finns det annat som jag tycker är lite märkligt i det här. För det första: Hur kom det sig att Polismyndigheten upptäckte de påstådda bristerna först tre veckor efter att man fattat tilldelningsbeslutet? För det andra: Ministern säger - i stället för att hänvisa till den brist på konkurrens som polisen refererade till - att vissa steg i upphandlingsprocessen behövde revideras. Då börjar jag fundera. Vad var det egentligen som hände? Herr talman! Ministern säger alltså i sitt svar att "Polismyndigheten har överlag en god förmåga och fungerande system för anskaffning av skyddsmateriel". Vad var det då som hände i det här fallet, när man upptäckte bristerna först tre veckor efter att man hade fattat ett tilldelningsbeslut? Hur god är då förmågan, och hur fungerande är systemen? Vilka revideringar är så viktiga att man avbryter en tilldelad upphandling? Jag undrar om statsrådet vill vara vänlig att redogöra för de punkterna. Om det beror på brist på konkurrens borde väl upphandlingen ha avbrutits innan man gjorde tilldelningen? Man visste ju redan då hur många som var med i matchen. Har ministern någon aning om ifall det är vanligt i Myndighetssverige att man avbryter upphandlingar efter att ha beslutat att någon ska tilldelas kontraktet? I de myndigheter ministern ansvarar för, är det vanligt att man avbryter upphandlingar tre veckor eller mer efter tilldelningsbeslut? Försvarets gamla Skyddsmask 90 betecknas av både försvaret och MSB som en av världens bästa skyddsmasker, men de maskerna fick ändå inte användas. Arbetsmiljöverket hade 2018 förbjudit kommunernas användning med hänvisning till att skyddsmask 90 saknade CE-märkning. Flera räddningstjänster bad om undantag men fick nej. Men nu gjordes en upphandling av masker som var CE-märkta. När polisen ändrade sig om tilldelningsbeslutet var det ett gäng räddningstjänster som inte fick den informationen. De trodde alltså att man gick vidare. Hade det inte varit på sin plats att ge alla parter som var med i upphandlingen den informationen? Vad var det som hände egentligen?
Herr talman! Tack, Alexandra Anstrell, för interpellationen! Den börjar närma sig myndighetsfrågor snarare än regeringsfrågor, vill jag säga. Det är ju inte ovanligt att det blir problem med upphandlingar, varken i privata företag eller i myndigheter. I det här fallet är det precis som interpellanten säger: Det uppstod tvivel kring om upphandlingen skett i enlighet med kraven i konkurrenslagstiftningen, och då drog man tillbaka detta. Men man gjorde också en anmälan till polisens avdelning för särskilda utredningar för att utreda det, så det sker en granskning av om det har gått rätt till och hur man ska göra framöver för att dra lärdom av det. Jag kan inte säga att det verkar ha gått helt bra eftersom man har hamnat i den här situationen och man till och med granskar internt hur det har gått till. Däremot är jag helt trygg med att myndigheten har både de resurser och pengar och den kunskap som krävs för att upphandla skyddsutrustning till sina medarbetare. Man har gjort väldigt stora satsningar på medarbetarskydd de senaste åren, och de upphandlingarna har de facto lett till att både materiel och annat har förbättrats för polisanställda i tjänst. Det är ju bra. Vad jag förstår jobbar man nu med en ny kravställan och bereder detta internt i Polismyndigheten. Men det är mer en fråga för Polismyndigheten, menar jag. Jag har fått information om att FMV nyligen har initierat en upphandling i konkurrens för anskaffning av skyddsmasker för leverans till myndigheter som Försvarsmakten, kommuner och regioner och räddningstjänster. Återanskaffningen kommer att uppfylla alla EU:s direktiv och bli CE-märkt. Polismyndigheten har ännu inte beslutat om de ska delta i den här upphandlingen eller om de ska initiera en ny, egen upphandling. Det är den information jag har i dag.
Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Jag har ju i min interpellation ställt flera frågor. Jag frågar hur statsrådet avser att säkerställa att processen inte drar ut på tiden och att vår beredskap vad gäller andningsmasker inte havererar. Här uppfattar jag att ministerns svar är att han har försäkrat sig om att arbetet för anskaffning av skyddsmasker nu fortsätter och att han kommer att följa det arbetet. Men jag undrar hur ministern avser att säkerställa att det inte havererar igen. Är det något vi har lärt oss av denna pandemi är det väl vikten av att ligga i framkant, vikten av att vara förberedd och vikten av att ta på sig ledarskap i svåra frågor. Är vi förberedda vad gäller godkända andningsmasker för vår duktiga personal inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård? Ligger vi i framkant i vår beredskap gällande andningsmasker? Vidare frågar jag om statsrådet planerat någon form av beredskapsanskaffning av skyddsmasker inför kommande tioårsperiod. Jag tänker ju att det är viktigt att ligga i framkant, att vara förberedd. Här får jag ett tydligt svar - tack, herr minister, för det! - att ministern inte ser något behov av att ta ytterligare initiativ vad gäller beredskapsanskaffning av skyddsmasker. Men då undrar jag vad det är för hemligt lager av CE-märkta masker ministern har som jag inte ser. Arbetsmiljöverket har efter ett EU-beslut gett dispens för att använda Skyddsmask 90 och gjort det möjligt för bland annat räddningstjänst och sjukvårdspersonal att använda skyddsmasken under pandemin. Ändå har den stoppats, exempelvis av Kriminalvården i höstas. Deltagare i Kriminalvårdens grundutbildning har drabbats av syrebrist när de använt Skyddsmask 90 på övningar. Efter att huvudskyddsombudet lagt skyddsstopp får masken inte användas. Övningsverksamheten på grundutbildningen hade legat nere ganska länge, men man beslutade att den kunde fortsätta om deltagarna hade skyddsutrustning på. Det dröjde dock inte länge innan man fick rapporter om att det bara krävdes en liten ansträngning för att deltagarna skulle få symtom på syrebrist. Det handlade om huvudvärk, yrsel och illamående. Enligt källor har FMV skapat en samverkansgrupp för CBRN med de myndigheter som ingick i den avbrutna upphandlingen, där man ungefär en månad efter att den tilldelade upphandlingen avbrutits diskuterar att återanskaffa Skyddsmask 90 i stället men nu som CE-märkt. Var den tidigare upphandlingen då inte rätt kravställd? Eller var det så att kraven var de rätta men önskemål om att ha Skyddsmask 90 av okänd anledning övertrumfade uppsatta krav? Detta trots att den skyddsmasken inte verkar fungera för exempelvis Kriminalvården. Vet statsrådet något om detta? Jag har tagit del av en mejlväxling där det framkommer att FMV fortfarande anser att Skyddsmask 90 är en av världens bästa skyddsmasker och att dess prestanda och livscykelkostnad är så fördelaktig att Försvarsmakten avser att återanskaffa den. Är det den återanskaffningen som ministern åsyftar när han säger att han inte ser behov av att ta initiativ vad gäller beredskapsanskaffning av skyddsmasker?
Herr talman! Jag har svårt att förstå vad interpellanten menar med interpellationen. Polisen har i dag välförsedda lager av den skyddsmask man har. Den fungerar i dag, i pandemin som just nu råder. Man är mitt uppe i en process för att anskaffa nya skyddsmasker för en växande organisation i framtiden. Hur man fattar det beslutet och exakt vilka krav man ställer på den skyddsmasken menar jag ska vara en fråga för myndigheten. Jag har fullt förtroende för att Polismyndigheten är bäst lämpad att kravställa anskaffningen av den nya skyddsmasken. Om man väljer att gå in i FMV:s upphandling eller om man väljer att göra en egen upphandling är upp till myndigheten att avgöra. Jag har fullt förtroende för att myndigheten kan göra de avvägningarna, så jag har inget ytterligare att säga. De har resurser, de ska upphandla ny skyddsmask och de har ett ansvar att se till att den beredskapen upprätthålls över tid. Det är myndighetens ansvar att göra det, och jag är helt säker på att de kommer att göra det. Jag kan konstatera att den upphandling som initierades inte gick som det var tänkt. Det har man startat en utredning av, och vi får se vad den utredningen kommer fram till.
Herr talman! Det för mig absolut viktigaste är att Sverige har beredskap gällande andningsmasker så att vi klarar oss i händelse av ytterligare en kris eller annan situation där vi behöver andningsmasker. Därför undrar jag om ministern avser att säkerställa att den här processen inte drar ut på tiden. Det är ju inget som säger att det dröjer tio år till nästa kris. Den nuvarande kan fortsätta länge till, och det kan komma en ny ganska snart. Vi bör ha beredskap inför en ganska lång period framöver. Enligt uppgift från MSB kan regeringen själv föreskriva vad gäller dispens för Skyddsmask 90. Arbetsmiljöverket fattade ett beslut om att man får göra undantag under pandemin, men om jag förstått det rätt kan regeringen själv fatta beslut om att ge dispens i frågan. Jag undrar om regeringen har för avsikt att komma med en förordning som medger avsteg för räddningstjänst och ambulanspersonal gällande Skyddsmask 90.
Herr talman! Jag kan konstatera att polisen säger att man har goda förråd av, som det heter, världens bästa skyddsmask just nu. Det är inga problem med detta under pandemin; lagren är goda. Man är mitt uppe i arbetet med en framtida upphandling, som olyckligtvis fick göras om men som utreds. Jag är helt säker på att polisen är bäst på att kravställa när det gäller vilken skyddsmask man behöver framöver och att man också tar höjd för eventuella framtida pandemier eller andra händelser som kräver skyddsmask - polisen måste kunna skydda sin personal. Jag har därför inget mer att tillägga i denna fråga utöver det jag redan har sagt.